Herr talman! Handelsministern utvecklade de neutralitetspolitiska tankegångarna med verklig känsla, men det finns i alla fall anledning för mig att göra en liten komplettering. Man fick ju närmast det intrycket, att regeringen nu försöker till varje pris slå vakt om innehållet i vår alliansfria politik. Men är det så säkert, herr talman, att just en starkt avvaktande hållnipg är det som mest markerar neutralitetspolitiken, alltså den fråga som herr Lange tog upp? Kan vi inte vid ett senare tillfälle komma i ett läge, då England kanske klarat sin förhandling med EEC och vi står inför kravet att, vare sig vi vill det eller inte, komma med i EEC? Då är det inte lång tid att förbereda, att driva våra synpunkter.

Herr talman! Jag vill först upprepa att jag inte betvivlar, att herr Holmberg i grund och botten omfattar den svenska neutralitetspolitiken sådan denna återigen kom till uttryck i onsdagens regeringsdeklaration. Men jag vill också säga, att det suddiga sätt på vilket han nu argumenterar väl ändå visar hur berättigat det är då jag understryker vikten av att vi inte kommer på glid. Han säger att vi ett tu tre kan komma i förhandlingar med EEC. Ja, visst kan vi det. Men är det då något fel att vi så klart har understrukit vilka krav vår neutralitetspolitik ställer på oss även när det gäller ett ekonomiskt samarbete? Jag kan inte se det. Det är nödvändigt att det sägs ut klart och tydligt. Jag kan avslöja att det var berättigat när herr Holmberg sade att vi har dragit fram detta vid några tillfällen. Jag har gjort det själv. Jag gjorde det i den senaste valrörelsen just med utgångspunkt från det uttryckssätt herr Holmberg använt bl.a. i en artikel i Finansvärlden.

Herr talman! Må det tillåtas mig att konstatera att det är en i och för sig ganska otacksam uppgift att komma uppseglande på sluttampen i en debatt som denna, sedan det mesta köttet har skrapats av benen. Jag säger inte detta som en anmärkning mot dem som gjort upp talarlistan, utan jag tar det som ett moraliskt stöd för att uttrycka mig kort i detta inlägg. Jag vill först instämma i statsrådet Wickmans yttrande i TV i förra veckan, när han talade om formerna för EFTA:s sammankomster. även om livet skall ha små utropstecken av festivitas är det nog dags att EFTA övergår till ett mera kontinuerligt vardagsarbete med mindre av flygande fanor och klingande spel. EFTA-länderna har kunnat inregistrera en stor framgång, bestående däri att alla industritullar inom EFTA avskaffats, tre år snabbare än vad konventionens tidtabell förutsatte. Vi har därmed fått ett frihandelsområde som saknar motstycke. Fortsättning måste följa i form av något slags samgående mellan EFTA och EEC. Resultatet av det hittillsvarande EFTA-samarbetet är ju att EFTA på intet sätt har inneburit någon isolering i förhållande till världen i övrigt. EFTA-länderna har tvärtom ökat sin handel med andra delar av världen. Detta skulle kunna tyda på att ett samgående i ett ännu större handelsområde i Europa skulle leda till en ännu friare världshandel. Jag är dock fullt medveten om att EEC har en helt annan uppbyggnad än EFTA när det gäller handel med den övriga världen, varför samma effekter inte uppkommer inom EEC. Målsättningen måste emellertid enligt min mening vara en friare världshandel så att vi i Västeuropa på sikt inte isolerar oss bakom tullmurar som diskriminerar u-länderna. Vi vill knappast hamna i någon av de rika industriländernas exklusiva klubbar. I stället måste man försöka komma fram till samarbetsformer som ger oss möjlighet till en friare världshandel med så få skrankor som möjligt. även om det inte får någon verkligt stor betydelse just nu kan man notera — vilket också skett i dag —- att det under senare tid har förekommit spekulationer om någon samarbetsform EFTA-Sovjet. även om det inte ligger någonting bakom uppgifterna att Storbritannien skulle kunna tänka sig något sådant om England inte kommer med i EEC är det, som jag ser det, välgörande att man i alla fall kan tänka sig att diskutera i dessa banor. Trots de svårigheter som uppstår vid konfrontationen mellan två olika ekonomiska system, vilket man fått känning av i kontakterna mellan EFTA och Jugoslavien, är det inte rimligt att vi i längden har kvar en ekonomisk ridå som skiljer Europa i två hälfter. Herr talman! Jag har önskat ge uttryck åt dessa funderingar för att det skall stå klart att jag är angelägen om att vi som målsättning skall ha en så fri världshandel som möjligt. Utvecklingen mot frihandel går emellertid inte så friktionsfritt att man kan låta alla följderna därav passera opåtalade. Frihandeln är inte ömsesidig. Omvärldens handelshinder avvecklas inte i samma takt som våra. För export av en del svenska varor reses handelshinder genom tullar och importbegränsningar. Det återstår såvitt man kan se ett stort arbete för Sverige innan vi kommit dithän att vår industri kan få konkurrera på lika villkor. I särskilt hög grad har den svenska textilindustrien drabbats av de marknadsförhållanden som föreligger. Flera av de länder som vi bedrivit samarbete med har inte raserat sina barriärer mot textilimport från Sverige. Om vi har en lågtullinje kan vi hjälpa u-länderna genom att ta emot deras export. Jag anser att det är rimligt att vi i Sverige tillåter en viss lågprisimport, men den måste någorlunda motsvara vad som i denna väg är normalt i andra länder. I detta sammanhang vill jag gärna betona att u-hjälp kan bedrivas i många olika former: hjälp till industrier med låg kapitalinsats per anställd och med stort behov av personal, hjälp till jordbruksrationalisering, livsmedelshjälp, familjeplanering, utbildning och investeringsgarantier. Om vi inte förhindrar dumpingpriser och orimligt stor lågprisimport till Sverige av vissa varor, kan tillfälliga marknadsförhållanden i andra delar av världen medföra att en hel bransch i Sverige får gå under. Textilindusirien — jag representerar den bygd där denna är mest förekommande är i den situationen att det ena företaget efter det andra tvingas att lägga ned eller att inskränka driften. Det har länge stått klart att någon åtgärd från svensk sida varit nödvändig för att komma till rätta med den onormala situation, som den svenska textilindustrien har att arbeta i. Vi kan inte i längden begära att en industri skall kunna klara sig när det under lång tid har försummats ati skapa ett för företagen gynnsamt ekonomiskt klimat och industrien i fråga dessutom har att kämpa med en onormal konkurrens utifrån. Varken för det svenska hushållet eller för världshushållet är det rimligt att låta tillfälliga lågpriser slå ut en traditionell svensk industri. Regeringen har som bekant nu vidtagit vissa åtgärder. Jag är införstådd med att de innebär ett avsteg från vår frihandelslinje, men jag anser att det varit ett nödvändigt avsteg och att man bör överväga ytterligare sådana åtgärder. Jag är inte riktigt övertygad om ait man i denna debatt tagit full hänsyn till de trakter och bygder, som drabbas hårt av att en för dem avgörande nyckelindustri, som i stort sett svarar för sysselsättningen, kan komma att lida av denna konkurrens. I min egen bygd, Sjuhäradsbygden, har vi genom olika åtgärder sökt kartlägga bygdens möjligheter att överleva och existera. Därvid har textilindustrien med nödvändighet kommit att spela en avgörande roll. I resonemanget har naturligtvis också kommit in ett inslag av trygghetsdebatt, något som man känner igen från den diskussion som förs i samband med tillkomsten av investeringsbanken. Det är alldeles tydligt att socialdemokratien i sin agitation beträffande detta förslag kommer att ägna stor och tungt vägande uppmärksamhet just åt trygghetsproblemet. Det gäller trygghet för de anställda i deras anställningar, trygghet för utkomsi och även trygghet för företagen, som bör få en chans att klara sig.

Regeringen har också här handlat på ett sådant sätt, att det finns anledning att därvidlag ge den sitt erkännande. För de kommunalmän som har att verka i en bygd, som i likhet med Sjuhäradsbygden kommer i svårigheter, är problemen påtagliga. Framför allt gäller detta om bygden saknar andra tillgångar som snabbt kan exploateras. Om det då brister i fråga om det som utgör grundvalen för sysselsättningen, är det uppenbart att det uppstår alldeles speciella problem. Det kan, herr talman, inte vara vare sig önskvärt eller nödvändigt att Sveriges stöd åt u länderna skall sätta vår egen existens på spel. Det är något som människorna i de djupa leden inte kan förstå, och det är därför som man i den bygd som jag företräder med sådan glädje hälsar de åtgärder som vidtagits. Uppenbarligen har man i andra delar av landet liknande problem som kanske också tarvar ett ingripande. Jag tror inte att man får gå så långt i sin omsorg om andra att man medvetet sätter sin egen existens på spel. Då berövar man sig ju möjligheten att fortsätta den verksamhet som är ägnad att utgöra stöd åt andra. Det finns anledning för oss att på detta område anlägga en betydande grad av realism i vår syn och att väga fördelar och nackdelar mot varandra. Ingen kan väl heller med berått mod stå upp och påstå att vi i ett sådant läge skulle ha trätt det riktiga, det legala, för nära när vi i en prekär situation ägnar någon uppmärksamhet åt att skydda oss själva.

Herr talman! Jag vill gärna anknyta till den föregående talarens ord om trygghetsdebatten. Vi upplever i vårt land just nu en strukturomvandling, och begreppen glesbygd och avflyttningsområde är vanligt förekommande ord i den politiska debattens vardagsprosa. Statliga och kommunala myndigheter söker också genom skilda stödåtgärder mildra den för bygd och folk många gånger hårda omställningen. Tätorter och byar uttunnas alltmer befolkningsmässigt, samhällsservicen försämras, och vad som sedan sker — ja, alla känner vi till den onda cirkeln. Vad har nu dessa fakta att göra i ett handelspolitiskt sammanhang, där debattens tema är att häva marknadssplittringen i Europa? Jo, det är i an slutning till de i dag berörda ekonomiska satsningarna på olika marknader, det är i anslutning till statsmakternas intresse för turistväsendet — ait på de stora internationella marknaderna sälja Sverige som turistland — som jag inledningsvis berörde problematiken omkring den svenska glesbygden. Det är ju den bygd som är en del av eller från vilken man kan nå Europas sista vildmark. Det är det stora fritidsoch strövområdet, där invånarna från överbefolkade EFTA och EEC-länder skulle kunna få möjlighet till rekreation av olika slag — om bara tillräckligt många ekonomiskt attraktiva semesteralternativ kan erbjudas. I det sammanhanget skulle jag vilja påstå att de principer som tillämpas i fråga om industrien — att den genom modernisering och utbyggnad skulle kunna öka förutsättningarna för att bli konkurrenskraftig i internationella sammanhang — att liknande tankegångar också i högre grad än vad som är fallet i dagens läge kunde tillämpas på näringsfånget turism. Den officiella statistiken från 1965 från OECD-länderna uppskattar att antalet internationella turister och turistinkomsterna ökade med 10 procent i förhållande till 1964. Vad vårt land beträffar känner ju kammarens ledamöter väl till att resevalutabalansen utvecklats i negativ riktning, beroende på bl.a. att intresset hos svenska folket för semester i utlandet ökat mycket kraftigt under 1960-talet. Det är möjligt att utlandsresandet fortsätter att öka. Det bidrar till att de ekonomiska konsekvenserna för de svenska anläggningarna för rekreation, bl.a. i glesbygdsområden, nu är kännbara, eftersom de investeringar som från olika håll gjorts för turismen i Sverige nu har svårighet att inom Sverige få underlag för sin verksamhet. Det är därför för kommuner och landsting, enskilda turistnäringsföretagare och turistorganisationer av mycket stort intresse att det vikande inhemska under laget för anläggningarna kompenseras med utländska gäster. Det har också under lång tid från turistexperter inom och utom landet påpekats, att Sverige har ett stort utländskt turistintresse. Man har t.o.m. talat om Sverige som Europas grönområde, för att inte tala om vad jag tidigare påpekat att vi inom vårt lands gränser finner delar av Europas sista vildmark. Här vill jag återigen anknyta till glesbygdsproblematiken och understryka att turismen i detta fall är en näringsfaktor att räkna med. Det är därför i handelspolitiskt sammanhang att med glädje konstatera statsmakternas intresse av att turistväsendets verksamhet i fråga om utländska turistresor till Sverige koordineras genom Svenska turisttrafikförbundet som dessutom samverkar inom Kollegiet för Sverigeinformation i utlandet. På den inrikesturistiska sidan kan jag peka på 1964 års turisttrafikutredning med förslag om att STTF även skall arbeta som ett samordningsorgan med vissa specificerade uppgifter. Nu förefaller det emellertid bl.a. av tionde huvudtiteln som om STTF:s ekonomiska resurser för att i någon verklig omfattning kunna öka utlandsreseströmmen till Sverige är för obetydliga och att planeringsarbetet kommer att hämmas därför att man inte har möjlighet att arbeta målmässigt på längre sikt. Jag har också senast i höstas i samband med konstitutionsutskottets delegations resa i Västeuropa vid besök på ett par STTF-kontor, i kontakt med handelskammare och i samtal med pressrepresentanter förstått att på detta turistoch kulturrepresentationens område fortfarande finns mycket att göra. Inte bara i egenskap av riksdagsledamot utan också i egenskap av turistnämndsordförande fann jag dessa uppgifter intressanta. Efter ytterligare studier i tionde huvudtiteln och diskussioner med turistexperter fann jag att en mycket hög procent av de medel som direkt ur tionde huvudtiteln satsas på STTF för 1967/68 redan var intäckta på administrativa kostnader. Fördelas då de återstående procenten på de länder och marknader som bearbetas inom STTF blir det ingen stor summa som är tillgänglig i form av rörliga medel för det ordinarie informationsarbetet i utlandet. Marknader som här berörs är de nordiska länderna, England, Västtyskland, Frankrike, USA, Holland, Italien och Schweiz. Belgien och Österrike finns också med i bilden. Till detta bör sägas att de medel som genom Kollegiet för Sverigeinformation i utlandet ställs till STTF:s förfogande för nästa budgetår också är väsentligt mindre än tidigare år. Dessa medel har enligt uppgift tidigare använts för pressinbjudningar, kurser för resebyråfolk etc., allt åtgärder som riktats mot förmedlarna av resor och förmedling av information. Och jag vet bl.a. från Holland och Belgien hur sverigeintresset ökat genom att medel satsas på informativa åtgärder. Jag har fått den uppfattningen att även dessa målinriktade kampanjer nu blir svåra att genomföra på grund av medelsbrist. Det finns också tydligt uttryckt i STTF:s hemställan om anslag i anslutning till tionde huvudtiteln. Det heter där: »Vidare bör reklaminsatserna på de utländska marknaderna intensifieras.» Nu måste emellertid STTF begränsa sina marknader för turistvärvningen för Sverige. Man har diskuterat en prioritering av bl.a. USA, Västtyskland och England, vilket skulle betyda en försvagning av turistrepresentationen i övriga länder och på övriga kontor eller med andra ord, att en del av den turistorganisation som under åren har byggts upp försvagas så mycket att frågan är om vissa av de tretton marknadskontoren är motiverade. Men innan ett definitivt ställningstagande sker borde väl STTF få resurser till en marknadsbedömning så att vissa undersökningar kunde göras på var ”Turistsverige har sina naturliga marknader. Jag såg en uppgift om att detta förbund bl.a. ämnar dra in sin turistrepresentation i Belgien den 1 juli 1967. Är detta verkligen ett handelspolitiskt riktigt drag? Är turistmarknaden för Sverige i Belgien utredd? Vid besök i Bryssel har jag genom samtal med representanter för parlament, turistkontor, handelskammare, ambassader och svenska och utländska pressrepresentanter fått den uppfattningen att där finns ett stort intresse för svensk turistmarknad och att informationen om Sverige därför bör på allt sätt stödjas. Frågan om placering av turistkontoren på kontinenten är intressant ur marknadsföringssynpunkt. Det finns experter på turism som anser att Hollandskontoret inte bör ligga i Haag utan i Amsterdam där det stora marknadsspelet pågår, och att ett kontor i Hamburg har lika stort existensberättigande som det som finns i Frankfurt. Turistlandet Schweiz har enligt uppgift nyligen gjort upp en femårsplan för sin turistiska verksamhet. Vore det inte möjligt att STTF och turistintressenterna i Sverige gemensamt med statsmakterna gjorde upp en femårsplan för utlandsturismens framtid och undersökte vilka resurser som under denna tid är erforderliga för att genomföra planen? Jag har också noterat att turistinformationen om Sverige i utlandet i dagens läge fungerar så att turistkontoren i huvudsak arbetar med att besvara förfrågningar om Sverige. Det förekommer, efter vad jag förstår, inte någon direkt aktiv värvning i samverkan med resebyråer och transportörer. Och detta sista är — kanske framför allt för den vaknande och växande Norrlandsturismen — ett problem. I norr erbjuds rekreation också åt utlänningar i form av stugsemestrar och hotellvistelser. Så sent som i söndags invigdes nya delar av en av Västerbottens största semesteranläggningar — Lövångers kyrk stad vid E 4 i gammal fin bondekulturmiljö. Går vi till glesbygdsområdet finner vi att tätortsturisterna där kan finna avkoppling med jakt och fiske — fritidssysselsättningar som har mycket stor efterfrågan i Europa. Bara inom t.ex. Vilhelmina kommun finns för den jaktintresserade turisten fem olika jaktområden på tillsammans 55000 ha. Fler exempel är Fredrika och Örträsk. Men det är föga rationellt om dessa arrangemang i form av t.ex. resepaket måste föras ut på den internationella marknaden genom att lokala, regionala och enskilda turistintressenter går ut på var sitt håll på den utländska marknaden för att intressera denna. Detta borde väl kunna göras av centralorganet gemensamt med svenska och utländska resebyråoch transportintressen, men det är också en fråga om bl.a. ekonomiska resurser. Det är också angeläget för mig att understryka att den dominans beträffande turismen, som Medelhavsländerna har, i hög grad stötts bl.a. genom att goda kommunikationsmöjligheter skapats. Genom samråd mellan statliga och komersiella intressen på transportsidan borde liknande kommunikationsmöjligheter kunna skapas också för utlandsturismen från söder till norr. Herr talman! Jag vill avslutningsvis erinra om att det inte bara är statsmakterna utan också kommunerna och landstingen som årligen bidrar med betydande belopp till turistnäringen och turistväsendet. 1964 års turisttrafikutredning visar att kommunala turistinvesteringar och anläggningar för turism för åren 1960—1964 beräknas till cirka 125 miljoner kronor, medan planerade anläggningar för 1964 beräknas kosta cirka 100 miljoner kronor — alltså en markant ökning. Domänstyrelsen har också engagerat sig för turistoch friluftsidan. Det finns därför all anledning att i den handelspolitiska diskussionen slå vakt om utlänningsturismen. Den är nämligen ett förstarangsintresse för den turistiska mottagarapparaten och den mottagande näringen, genom att turismen från utlandet skulle kunna ge en jämnare beläggning av de kapaciteter som finns. Jag vill rekommendera regeringen att ta under övervägande att ge STTF ekonomiska resurser att göra en marknadsbedömning av möjligheterna att väsentligt öka utlandsturismen till landet, en undersökning om var insatserna skall sättas in och vilka resurser som erfordras för t.ex. en femårsplan. Det finns redan nu ett statistiskt material, men det måste bearbetas. Det förefaller mig naturligt att man i en handelspolitisk debatt betonar turismens viktiga roll. Vi behöver göra energiska ansträngningar för att dra utländska turister till vårt land.

Jag har för avsikt att ta så många ärenden som vi hinner till ungefär kl. 15.40. Övriga ärenden torde kunna uppskjutas till nästa onsdag, då det inte är så värst belagt med ärenden.

Herr talman! I ett enhälligt utskottsutlåtande yrkas avslag på den motion som herr Sjöholm har lämnat till årets riksdag. Fröken Bergegren och jag har emellertid ändå velat med en blank reservation markera att den motion som vi har varit med om att yrka avslag på i huvudsak innehåller samma synpunkter som vi själva fört fram i motioner och reservationer vid tidigare riksdagsbehandling av frågan. Frågan om obligatoriskt civiläktenskap har gång efter annan varit uppe för riksdagens prövning — 1958, 1961, 1964 och senast i fjol.

Vi har därför ansett att det i dagens läge inte finns någon anledning att i förväg be riksdagen ta ställning till ifrågavarande spörsmål. Det synes mig som om vi ibland alltför ofta motionerar i frågor i vilka liknande motioner nyligen avslagits. Det påminner delvis om det kinesiska bönehjulet, i vilket man fäster ett papper, varefter hjulet vevas runt så att papperet återkommer med jämna mellanrum. Jag anser att herr Sjöholms motion inte behövt väckas till årets riksdag i avvaktan på vad som händer på utredningsoch propositionsskrivningsområdet. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottsutlåtandet, samtidigt som jag deklarerar mitt principiella ställningstagande till de motioner som lämnats in i år och vid föregående riksdagar. ning att en av de trolovade tillhörde något kristet trossamfund och att båda vore svenska medborgare. I sitt yttrande hade reservanterna bland annat ansett, att förslag i den riktning motionärerna förordat borde upptagas i en proposition med förslag till vissa ändringar i giftermålsbalken, som vore under utarbetande inom justitiedepartementet.

Herr talman! Frågan om vidgad vigselrätt för pastorer inom frikyrkosamfunden behandlades förra året i första lagutskottet, då i anledning av motioner från folkpartihåll. Då var det herrar Sörenson och Källstad som motionerade. I år återkommer frågan, aktualiserad av andra motionärer. Utskottets majoritet ställer sig fortfarande avvisande. Enligt gällande regler fordras för kyrklig vigsel att minst en av de trolovade tillhör samma trossamfund som vigselförrättaren. Motionärerna och reservanterna anser det vara tillräckligt att minst en av de trolovade tillhör ett kristet trossamfund, alltså antingen samma samfund som vigselförrättaren eller ett annat kristet samfund. Dessutom ställer motionärerna kravet att båda de trolovade är svenska medborgare. Från frikyrkosamfunden har framhållits att den gällande begränsningen ibland medför praktiska svårigheter, och vi reservanter har svårt att förstå varför t.ex. en pastor i ett metodistsamfund inte skulle kunna viga två medlemmar av ett baptistsamfund, om han blir ombedd att göra det och är villig att ställa sig till förfogande. Nu är det litet oklart om motionärerna tar sikte även på statskyrkoprästernas vigselrätt. Reservationen är försiktig på den punkten och avser väl närmast de fria samfunden. Jag anser dock självfallet att man, om man utvidgar vigselrätten för frikyrkopastorerna, också måste ge statskyrkoprästerna minst motsvarande rätt att viga. Enligt min mening bör man kunna vara en smula generös, när man utstakar kompetensområdet för dem som har betrotts med uppdraget att förrätta en kyrklig vigsel. Frågan om denna gränsdragning för kompetensen bör kunna övervägas i justitiedepartementet i samband med den nu pågående prövningen av familjerättskommitténs betänkande. Reservationen innehåller ett förslag att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna denna mening. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen.
Herr talman! Det gäller som bekant enligt visan för Johansson att se upp i svängarna. Det gäller också för Johansson att följa med i svängarna. Detsamma gäller för oss här i riksdagen. Vi talar ofta om samhällets snabba utveckling och vi säger att det gäller att följa med i denna utveckling och anpassa ordningarna efter det nya som håller på att ske. Det är vi angelägna om att göra när det gäller de ekonomiska frågorna. Samma följsamhet måste föreligga när saken gäller regler och ordningar för individen i samhället. Den motion som vi nu behandlar berör väl inte några stora och avgörande samhällsfrågor, men den vill åstadkomma en anpassning av vigselrätten till den pågående utvecklingen bland människorna i samhället. För att fortsätta med den populära vokabulären kan man väl säga, att det gäller att följa med i svängarna. Närmare bestämt betonar motionen att det utgör ett kiart faktum att de olika religiösa organisationerna står varandra närmare nu än de tidigare gjort i sitt arbete. Detta har medfört att de personliga kontakterna mellan medlemmarna har blivit alltmer vanliga. Därför skulle det nu vara orimligt, att ett par trolovade, som tillhör ett annat trossamfund än svenska kyrkan, inte kan vigas av en vigselförrättare för ett annat kristet trossamfund. Slutsatsen blir alltså: Låt frikyrkopastorer viga också medlemmar av andra kyrkor och trossamfund. Nu kan man fråga: Är detta en pretentiös begäran? Är den sekteristiskt färgad? Begär man favörer som det inte är rimligt för en minoritetsgrupp att begära? Knappast! Vad saken gäller är mer än en minoritetsfråga. Det är en fråga om frioch rättigheter i det svenska samhället. Ärendet kan, som jag nyss antydde, synas vara av begränsad räckvidd, men vid närmare eftertanke står det klart att bakom den praktiska frågan om vigselrätt står den principiella frågan om individens valfrihet i vårt samhälle. Därför är frågan engagerande. Jag vill göra två kommentarer. Man säger så här: Kyrklig vigsel har ingen religiös mening för en majoritet som använder sig av denna vigselform. Jag står ytterst tveksam inför ett sådant påstående. Det kan ge anledning till en lång kommentar till frågan om vad religiösa vanor, konventioner och traditioner faktiskt betyder och om den djupt livsformande makt som kan finnas i ett mer omedvetet skikt i en människas själsliv. Jag skall dock in te fördjupa mig i den problematiken utan konstaterar bara att det enligt min mening är ett för ytligt resonemang att säga, att det inte har någon religiös innebörd när människor låter viga sig på kyrkligt sätt men annars inte visar alltför stark kristen aktivitet. Det andra jag har observerat är detta: tillhörighetsbegreppet tycks spela en stor roll vid fastställande av vigselrätten. Läser vi olika handlingar och tar reda på hur man rent historiskt har sett på denna sak finner vi att man ofta talar om »tillhörighet till» — en präst eller pastor må få viga om endera parten tillhör svenska kyrkan eller det och det samfundet. Vi har anledning att fråga: Vad är det att »tillhöra»? Och då har jag en känsla av att man som regel tänker i 1800-talets föreningskategorier. Frikyrkosamfunden har matriklar, namnen står där, saken är klar. Svenska kyrkans verksamhet sträcker sig ju mycket längre bakåt än till 1800 talet, men också den har namnen på alla svenskar som inte utträtt ur kyrkan — man »tillhör» när namnet står i en bok. Frågan är nu om inte för dagens självständiga människa kristen tillhörighet kan ha en annan innebörd. Man kan nämligen känna sig höra till en kristen tradition utan att formellt ha anslutit sig till densamma eller utan att kyrkoböckerna i och för sig betyder någonting. Tillhörigheten till kristen tradition och kristet andeliv är en fråga om engagemang som sträcker sig bakåt i historien och som kan gälla den närvarande existentiella situationen. Den moderna människan är väldigt rädd för trossatser, ordningar, krav av skilda slag. Men man känner sig mycket ofta ha del i det andeliv som en kyrka eller ett annat kristet samfund representerar. Och nu menar jag att detta vidare tillhörighetsbegrepp är något som vi förr eller senare har att i vårt samhälle godta och respektera, Vi närmar oss ett samhälle där personlig anonymitet och obenägenhet att registrera trosoch idéengagemang tilltar. Det registrerade kristna engagemanget kan komma att gå mot en svår framtid. Detta behöver dock inte betyda att det religiösa engagemanget försvinner, bara att det manifesterar sig på nya vägar. Häri ligger, menar jag, inte enbart en negativ faktor. Den ökade självständighet, som ofta ligger bakom den tilltagande benägenheten för trosmässig anonymitet, kan vara ett uttryck för mognad och mänsklig frigörelse. Inom parentes kan väl här den kommentaren göras, att vi brottas med samma fenomen inom de politiska organisationerna. Vi har, tror jag, att forma en samhällsordning med denna vår nya mänskliga myndighet i sikte. Är det då rimligt att säga, med den grundsyn som jag nu antytt: En frikyrkopastor bör ha rätt att viga dem som önskar hans medverkan? Jag har redan nämnt att jag motionerade i ärendet förra året. Då tyckte jag mig gå radikalt till väga, och jag sade: Låt en frikyrkopastor viga varje svensk som vill ha hans hjälp eller medverkan. Det vann ingen anklang, och jag har vilat på hanen i år. Nu har ett par andra ledamöter av Sveriges riksdag väckt en motion som är något mer begränsad än den jag var med om att väcka i fjol — den gäller rätt för frikyrkopastorer att viga envar svensk medborgare som tillhör något av staten erkänt trossamfund. Utskottsminoritetens reservation är ju ännu försiktigare — reservanterna hoppas bara att den proposition, som förberedes med anledning av familjerättskommitténs betänkande, skall uppta förslag i den riktning som motionärerna förordar. Jag är fullt medveten om att invändningar kan resas mot det resonemang jag här för. En har redan betonats av herr Ernulf: Om en frikyrkopastor får vidgad vigselrätt bör en präst få det. En präst bör t.ex. få viga ett par bap tister som gått ur svenska kyrkan. Ja, varför skulle han inte få göra det? Det kan jag absolut inte förstå. Den nuvarande situationen synes mig inte vara reellt hållbar även om den formellt kan anses korrekt. En frikyrkopastor, t.ex. en pingstvän, får inte viga en medlem av svenska kyrkan och en som tillhör Svenska missionsförbundet. Båda kontrahenterna kanske lever religiöst meningsfullt i sina samfund. En präst däremot får viga två personer som formellt tillhör kyrkan, har sina namn i kyrkans böcker, men aldrig varit engagerade i den religiösa frågan och aldrig tänkt på att man kan träda ut ur en kyrka som man aldrig inträtt i. Den formella tillhörigheten ger rätt till kyrklig vigsel, men en reell tillhörighet till kristna trossamfund utan anknytning till ett samfund i formell mening ger inte möjlighet till kyrklig vigsel. Visst är väl detta inkonsekvent och ovärdigt en mogen demokrati, vilket vi gärna vill att vårt land skall vara. Min syn är följande: Låt individen avgöra hur han eller hon vill ha det med vigseln, Samhället skakas knappast av en anpassning till den situation som jag sökt skissera. Ingen oordning behöver uppkomma. Vi frikyrkopastorer — och jag är en av dem — är väl inga vinkelpredikanter som inte kan sköta det ansvar vi fått av samhället. Vi skulle få en irritation mindre i vår samhällskropp. Med generositet och förtroende kommer man längst i den individuella samlevnaden, och jag tror att vi också gör det i samhällslivet. Till slut sägs det att vi får vänta med hela frågan tills stat-kyrka-utredningen kommer med förslag. Det meddelas nu att slutbetänkandet från utredningen kommer någon gång vid årsskiftet 1967 —68. Men detta är bara en förberedande utredning. Vi vet, att sedan skall på ett eller annat sätt på grundval av denna utredning ett troligen långvarigt arbete ske med att förbereda konkreta förslag till hur frågan om förhållandet mellan stat och kyrka så småningom skall regleras, Är det någon i kammaren som tror att avgörandet kommer mycket snabbt? Alldeles säkert inte!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

Herr talman! I vigselkapitlet i giftermålsbalken heter det: »Kyrklig vigsel må äga rum inom svenska kyrkan — — — och inom annat trossamfund, om Konungen medgivit att vigsel må förrättas inom samfundet — — —.» Såsom det tidigare erinrats om är en förutsättning för kyrklig vigsel att de trolovade eller en av dem tillhör det samfund, inom vilket vigseln är avsedd att förrättas. Denna regel gäller alltså såväl inom svenska kyrkan som inom de övriga trossamfunden. I föreliggande motion och reservation föreslås nu den ändringen i bestämmelserna alt vigsel av svenska medborgare skall få förrättas inom kristet trossamfund så snart en av de trolovade tillhör något sådant samfund. Den nuvarande bindningen mellan vigselförrättaren och de trolovade till ett gemensamt trossamfund föreslås alltså bli upphävd. Detta skulle enligt yrkandet komma att gälla såväl vigsel som förrättas av statskyrkopräst som vigsel vilken förrättas av pastor hörande till annat kristet samfund. Herr Ernulf var något tveksam huruvida motionärerna även hade inrangerat statskyrkoprästerna i sitt yrkande, men onekligen är även statskyrkan ett kristet trossamfund och ordalydelsen bör därför gälla även för dem.

Samma utökade rätt, som alltså inte innebär skyldighet, skulle givetvis komma att gälla när de trolovade är skrivna i annan församling. Det förtjänar kanske även att påpekas att det, om reglerna för statskyrkoprästs vigselrätt skall ändras på det sätt som motionärerna och reservanterna önskar, även krävs godkännande av allmänt kyrkomöte. Utskottet hänvisar till föregående ärs skrivning i samband med behandlingen av liknande motioner. Utskottet torde med detta närmast syfta på frågan om utökad vigselrätt inom frikyrkosamfunden. Utskottet anförde vid detta tillfälle att ett begränsat behov av en utvidg ning av behörigheten att förrätta kyrklig vigsel visserligen kunde föreligga men att gällande bestämmelser ej medförde någon olägenhet av sådan räckvidd, att frågan fordrade en omedelbar lösning. Det har vidare hänvisats till att frågan onekligen har samband med vigselskyldigheten för präst inom svenska kyrkan, vilket herr Ferdinand Nilsson i sitt anförande berörde. Denna fråga kan knappast lösas med bortseende från utredningen kyrka-stat. Utskottet har erfarit att denna utredning, såsom också har påpekats, beräknas avgiva sitt slutbetänkande omkring årsskiftet 1967—1968. Därtill kommer att justitiedepartementet är i färd med att utarbeta förslag till ny giftermålsbalk, varför utskottet hävdar att all anledning finns att invänta resultatet av det arbete som pågår. Riksdagen blir nämligen under den närmaste tiden i tillfälle att i större sammanhang ta ställning till de detaljspörsmål som det nu är fråga om. Herr Sörenson framhöll i sitt anförande att det bör finnas valfrihet för medborgarna på olika områden i samhället och att detta bör gälla även i detta fall. Det torde därvid närmast vara de trolovades valfrihet han åsyftar. Dessa har att välja mellan statskyrklig, frikyrklig eller borgerlig vigsel. Skulle emellertid motionärernas och reservanternas förslag vinna gehör, kommer även ett annat moment av valfrihet att bli ytterligare accentuerat, nämligen vigselförrättarens rätt att välja vem han vill viga. Så länge, såsom nu är fallet, åtminstone en av de trolovade tillhör samma samfund som vigselförrättaren, föreligger väl en viss samhörighet mellan kontrahenterna och pastorn, och det behöver knappast riskeras att situationer inträffar där vigselförrättaren säger ifrån till de trolovade att han inte vill förrätta vigseln. Motionärerna och reservanterna öppnar dock onekligen vägen till dy lika komplikationer där det skapas samvetskonflikter hos vigselförrättaren och där kontrahenterna som vill bli vigda ställs i en pinsam situation. Ser man detta som en fråga om valfrihet, tror jag därför att de nuvarande reglerna väl täcker de anspråk det går att ha i detta hänseende. Det föreligger i varje fall risk för att ett tillgodoseende av reservanternas önskemål åtminstone i vissa fall skulle komplicera det hela och snedvrida valfrihetsbegreppet. Men det är väl ändå inte det som varit avgörande när utskottet tagit ställning till frågan, utan det är som sagt dess beroende av dels den utredning som pågår och dels det förslag till ny giftermålsbalk, som håller på att utarbetas i justitiedepartementet. Det är av den anledningen som utskottet anser att ställningstagandet till detia motionsyrkande må bero tills det större materialet föreligger. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 13—den 18 mars för deltagande i nedrustningskonferensens arbete i Geneve.

Herr talman! Dagens plena börjar med att vi tar fram och visar upp några gamla bekanta. Man kan gott säga att det är en kär parad av frågor som är kvar sedan pensionsstridens dagar som vi skall börja arbetet med i dag, frågor som varje gång har avvisats av riksdagen och som egentligen skulle må bäst av att få en definitiv vila. Men de kommer ständigt tillbaka.

I år har emellertid motionerna med lottens hjälp tillstyrkts i andra lagutskottet. I en reservation till utskottets utlåtande har de socialdemokratiska ledamöterna yrkat att motionerna icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Vi åberopar därvid vad utskottet i tidigare utlåtanden anfört som motiv för sitt avstyrkande av liknande yrkanden. Resultatet av den företagna lottningen i utskottet har inte medfört någon ändring i förutsättningarna för att tillmötesgå motionärernas önskemål. I fråga om försäkringen för tilläggssjukpenning respektive tilläggspensionering föreligger viss valfrihet för företagare och fria yrkesutövare, men den är begränsad till rätten att anmäla utträde. Utträdet måste därvid gälla båda försäkringsgrenarna. En utökad valfrihet enligt motionärernas önskan till rätt att tillhöra endera, exempelvis försäkringen för tilläggssjukpenning, men att avstå från tilläggspensioneringen kan inte medgivas utan att det får konsekvenser för den nuvarande samordningen mellan de båda försäkringsgrenarna. Samordningen förutsätter i princip ett likvärdigt försäkringsskydd, ty sjukpenning utgör korttidsskydd vid sjukdom men skall ersättas av förtidspension då det är fråga om en för längre tid bestående arbetsoförmåga. Det är inte heller möjligt att inom försäkringen för tilläggspension som finansieras enligt fördelningsmetoden, medgiva en individuell valfrihet i fråga om pensionsnivån eller att begränsa försäkringen till att avse enbart förtidspension eller efterlevandeskydd. Även om företagare och fria yrkesutövare betalar s.k. egenavgifter så är såväl avgifter som förmåner beräknade enligt de för kollektivet gällande grunderna. som översteg dubbla basbeloppet. Reduceringsregeln betraktades av de berörda som diskriminerande. Den togs sedermera icke med i lagen om allmän försäkring. Jag vare sig vill eller kan bestrida att motionärerna kan ha rätt i att avgifterna i vissa fall kan vara betungande och att behovet av försäkringsskydd för företagare och fria yrkesutövare i vissa fall också kan vara på en lägre nivå än den som är riktpunkt i den allmänna försäkringen. Men även om det är så kan problemet om valfriheten inte lösas inom ramen för den obligatoriska försäkringen för tilläggssjukpenning respektive tilläggspension. Möjligheten att välja grundskydd i den obligatoriska försäkringen — d. v. s. grundsjukpenning och folkpension — och att komplettera det efter eget behov genom frivillig försäkring i något privat företag står ju öppen. Det var på sin tid om jag minns rätt centerns linje i pensionsomröstningen, och den är kanske fortfarande ett alternativ för den som har något eget att falla tillbaka på. Jag vill, herr talman, med dessa ord yrka bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande nr 9 fogade reservationen.

Herr talman! Med hänsyn till att utskottet i sin redovisning av detta ärende varit ganska utförligt och att denna fråga varit föremål för överläggningar här i kammaren varje år sedan 1962 kan också jag fatta mig ganska kort. Herr Larsson sade att detta var en parad av gamla ärenden som kommer från andra lagutskottet men som väl borde kunna vara slutdiskuterade och få en definitiv vila — som han uttryckte sig. Jag tror att man skulle få slut på dessa diskussioner om riksdagen nu följer andra lagutskottets utlåtande nr 9 och vad som där yrkas. Gör man inte det så lär vi nog få diskutera denna fråga ytterligare många gånger tills vi får ett resultat, ty rättvisan tiger ej still, ärendet kommer igen tills vi får rättvisa i denna fråga. Vad man här siktar till är att få valfrihet i fråga om att tillhöra endera den allmänna tilläggspensionsförsäkringen eller tilläggssjukpenningförsäkringen, att man skall få viss valfrihet inom ATP:s ram. Man har i dag en viss valfrihet inom sjukförsäkringen i fråga om karensdagar. Vad man syftar till är att man också inom tilläggspensionsförsäkringen skall få denna valfrihet. Det har erkänts av departementschefen när denna fråga var föremål för beslut i kammaren 1962, att det för företagarna kan finnas olika behov av försäkringsskydd som gör sig gällande. Det är från dessa utgångspunkter som diskussioner förts. Det intressantaste är att det i reservationen säges: »En valfrihet av detta slag skulle emellertid bryta mot den grundläggande «konstruktionen inom tilläggspensioneringen. Att bygga in en sådan valfrihet i systemet skulle därför med största sannolikhet göra detta ohanterligt. I vart fall skulle reglerna bli synnerligen komplicerade.» Vad vet vi om detta egentligen? Detta är väl någonting som man tror — man har ju inte utrett denna fråga över huvud taget och man har inte gjort den utredning som vi har hemställt om år efter år. Det brukar sägas att om viljan finns, går det att lösa ytterligt komplicerade problem men, att om viljan saknas är allting omöjligt. Vi som har drivit denna linje här i riksdagen när det gäller en utredning i frågan har denna vilja. Men de som står bakom ATP-systemet saknar vilja att införa ett system som anpassar sig till de behov som olika grupper inom vårt folk har och till de behov som framför allt finns på företagarsidan, där man har mött dessa bekymmer. Det har ju sagts att den allmänna försäkringen skulle vara en hela folket omfattande försäkring — som det också säges i reservationen. Varför skall man då inom denna ram inte söka tillgodose individuella behov? Jag behöver inte här närmare redovisa företagarnas situation. Självfallet är emellertid att företagarna har ett sparande i sina företag, som ofta innebär att de inte har möjligheter att samtidigt få den försäkringstrygghet som de önskar. Man tvingas som företagare att välja. Frågan är då om man skall investera i sitt eget företag eller om man skall avsätta medel till försäkringar — en trygghet som man strävar till naturligtvis. Man har då ofta att välja, och tvingas kanske att välja investeringar i företaget. Dessa investeringar i företaget ger emellertid en viss trygghet på ålderdomen. Detta faktum gör att det finns underlag för kravet att man skall söka tillgodose olika behov av trygghet. Det är en utredning om detta som vi strävar till. Det har påståtts många gånger att företagarna inte vill betala vad det kostar för att få en sådan trygghet. Jag tror inte att det finns någon företagare här i landet som inte är beredd att stå för de kostnader som en lösning enligt den valfrihetsprincip som jag här syftar till skulle medföra. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill säga till herr Eric Carlsson att min förhoppning att dessa ärenden efter det att motioner år efter år har avvisats av riksdagen skulle få vila en tid inte innebär ett försök att vilja undvika debatt i fortsättningen på detta område. Vi skall gärna fortsätta att debattera denna fråga, om riksdagen bifaller reservationen — vilket det är min förhoppning att riksdagen gör. Herr Carlsson gick nu med hänvisning till de många debatter vi haft i detta ärende inte så djupt in i problematiken. Men jag måste ändå säga att de frågeställningar som ligger bakom detta har en gång i samband med behandlingen av proposition 1962:90 varit uppe både till utredning och analys. Det var ju i detta läge som departementschefen kom till det resultatet att »en hela folket omfattande socialförsäkring kan inte, om rimliga anspråk på översiktlighet och hanterlighet skall upprätthållas, tillfredsställa alla tänkbara önskemål om variationer». När man här i diskussionen tar upp frågan om företagarnas behov av kapital för investeringar, vilket sägs även medföra en viss ålderstrygghet, måste jag replikera att det fortfarande finns möjlighet att skapa en grundtrygghet i den allmänna försäkringen och att i de privata försäkringsföretagen teckna de tilläggsförsäkringar som man är i behov av. Men det är enligt min mening inte möjligt att inrymma denna valfrihet i en allmän försäkring enligt fördelningssystemet. Vill företagarna betala, som herr Carlsson säger — vilket jag inte betvivlar — vad det kostar, torde de inte kunna få försäkringen särskilt mycket billigare inom den allmänna försäkringen än i ett enskilt försäkringsföretag; det hör ju samman med kollektivet eller — försäkringstagargruppens storlek. Jag har velat anföra dessa ytterligare synpunkter och ber att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Lars Larsson nämnde att det finns möjlighet att få detta försäkringsskydd på annat sätt. Men om den allmänna försäkringen skall vara en hela folket omfattande försäkring, bör det väl vara möjligt att inom dess ram komma fram till en lösning som ger valfrihet. Jag kan avslutningsvis konstatera, att herr Larsson går från klarhet till klarhet. I reservationen framhålles att valfrihet i systemet skulle göra reglerna därför synnerligen komplicerade. Nu säger herr Larsson att man inte kan lösa denna fråga på ett tillfredsställande sätt inom gällande försäkringsmetodik. På detta vill jag svara att jag har diskuterat denna fråga ganska grundligt med sjukkassefolk. De har sagt mig att man har löst svårare tekniska problem och att således även detta borde kunna gå att lösa. Låt oss, herr Larsson, göra en gemensam hemställan om en ordentlig utredning av dessa frågor — hur det verkar, vad det kostar, vilka möjligheter som finns. Då har vi någonting reellt att ta fasta på, så att vi vet vad vi talar om.

Herr talman! Till det senaste herr Carlsson sade vill jag peka på att den kanske mest komplicerade och grannlaga uppgiften utgör frågan hur man i det enskilda fallet skall ordna den samordning mellan sjukförsäkring och pensionssystemet, som måste lösas om man i den allmänna försäkringen skulle föra in den variation och valfrihetsmöjlighet, som herr Carlsson pläderar för. Då uppstår avvägningar, där det blir utomordentligt svårt att åstadkomma, låt oss kalla det, rättvisa eller riktiga avvägningar. När övergår en sjukdom till en mera varaktig arbetsoförmåga, eller när inträder arbetsoförmåga efter ett sjukdomstillstånd för att sjukpenningen i det förra fallet skall upphöra och i det senare fallet för att pensionsrätt skall träda till? Enligt det nuvarande systemet med lagen om allmän försäkring behöver det inte uppstå några större bekymmer för dylika överväganden eftersom sjukpenningen alltid går över i förtidspension eller sjukbidrag. Om man i det system, som herr Carlsson vill föra in, skall ha möjlighet till bara en av dessa förmåner, då uppstår oerhört grannlaga och besvärliga uppgifter, som jag inte alls är så säker på är så lätta att lösa som herr Carlsson tror.

Herr talman! Reglerna om förhållandet mellan sjukförsäkring och förtidspension behöver en översyn, ty nuvarande ordning är i praktiken synnerligen oklar. Det kan man konstatera genom exempel man emellanåt möter på hur företagare blir behandlade. Jag har ett färskt exempel, där försäkringsdomstolen enligt ett utslag i februari månad fastställde att förtidspension skulle utgå. Den tjänsteman i försäkringskassan i mitt eget län som handlade ärendet ansåg emellertid trettio dagar senare att man kunde sätta sig över försäkringsdomstolen och dess beslut samt göra en annan tolkning. Från denna utgångspunkt, herr talman, vill jag säga att det behövs en översyn av förhållandet mellan sjukförsäkring och förtidspension. Det kanske också skulle behövas ett klarläggande beträffande försäkringsdomstolens ställning gentemot försäkringskassorna — som ju berörs av tillämpningen — även om detta kanske på sitt sätt är ett nytt ärende i dag.

Herr talman! Herr Eric Carlsson tog allra sist upp ett helt nytt område: frågan om försäkringsdomstolens bedömande av olika försäkringsmål. Jag har ingen anledning att i detta sammanhang gå in på en detaljdiskussion av den frågan.

Det är naturligtvis ingenting som hindrar att, sedan ytterligare erfarenhet vunnits, det i vissa sammanhang kan finnas skäl till bedömning av rätten till förtidspension m.m. För närvarande tror jag dock inte att man utifrån enstaka ärenden kan ställa sådana krav.

Herr talman! Även detta motionspar är en gammal bekant, men en orättvisa blir ju inte lättare att bära därför att den tillåts fortsätta. Mot den bakgrunden kommer vi tillbaka med dessa yrkanden. Ärendet gäller relationerna mellan avgifter och pension inom ATP-systemet. Vi har i motionen framhållit, att den nuvarande finansieringen av tillläggspensioneringen innebär, att betydande avgifter erläggs för korttidsoch deltidsanställda utan att de anställda erhåller någon pensionsrätt. Det finns också fall, där avgifter erläggs utan att man gottgörs pensionspoäng i den utsträckning som avgiftens storlek skulle motivera. Detta drabbar genomgående människor med mindre inkomster, och det är egendomligt att riksdagsmajoriteten inte är benägen att se över dessa regler. Låt mig hänvisa till de exempel som utskottet har anfört i reciten. Man har hela tiden räknat i det gamla basbeloppet 4000 kronor. Eftersom både basbeloppet och avgifterna stiger, skulle det se annorlunda ut om man räknade på de nu gällande beloppen. Exemplen belyser dock mycket klart vad det är fråga om. Det första exemplet gäller den som är deleller korttidsanställd. Man har räknat med att han eller hon under ett halvt år tjänat 4 000 kronor. På grund av systemet blir 2000 kronor avgiftspliktiga, men någon som helst pension inom ATP-systemet kommer vederbörande inte att få på de avgifterna. Det andra exemplet gäller ett fall där man dels har arbetsinkomst på grund av anställning och dels arbetsinkomst på grund av rörelse. Det kan vara en arbetsinkomst som är att hänföra till ett kvartal. I det fallet blir resultatet, att pensionsavgift beräknas även på de delar av inkomsten som ligger inom basbeloppet, eller också att pensionsavgifter arbetsgivaren erlagt för den försäkrade inte får någon motsvarighet 1 pensionspoäng för vederbörande. Utskottsmajoriteten bejakar att detta är förhållandet men försöker värja sig genom att konstatera, att arbetsgivaravgiften debiteras och inbetalas kollektivt, att registreringen av inbetalda avgifter inte sker individuellt för varje försäkrad och att det på grund härav inte är möjligt att åstadkomma absolut överensstämmelse mellan inbetald avgift och tillgodoförd pensionspoäng. Jag undrar om man inte ändå kan våga sig på påståendet, att det ytterst är en fråga om vilja. Det finns ju ett klart exempel, där man har ansträngt sig och uppenbarligen även lyckats göra denna individuella prövning, Låt mig hänvisa till inkomsttagare med inkomster större än 7,5 gånger basbeloppet. I det fallet äger arbetsgivaren göra reduktion för lönebelopp, som ligger över 7,5 gånger basbeloppet. Vad jag inte förstår är, att socialdemokrater finner det angeläget att reducera avgifterna för dessa inkomstdelar och försöker framhålla det såsom olösligt att nå korrespondens mellan avgifter och pension för människor med små inkomster. Jag tillåter mig alltså ha den meningen att det här framför allt och ytterst är en fråga om vilja. Jag vill även påminna om att vi för att kunna genomföra den grundtrygghet som folkpensionen innebär har accepterat vissa överföringar, som är till de lågavlönades förmån. Detta är helt riktigt. Därom är vi fullständigt överens. Hur man kan tänka sig att inom ATP åstadkomma överföringar, som de lågavlönade skulle bestrida, har jag emellertid verkligen svårt att inse. Jag tycker för egen del, att det borde stå klart för var och en, att det aldrig kan vara möjligt att få ett system av ATP systemets karaktär korrekt i alla delar. Så pass lång tid borde nu ha förflutit, att man nu borde kunna ta itu med att se över en sådan här sak, liksom det finns skäl att se över det problem vi diskuterade i anledning av föregående utlåtande. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 10.

Herr talman! Herr Fälldin har rätt: detta ärende har vi diskuterat många gånger förut. I övrigt kan jag dock inte hålla med herr Fälldin. De yrkanden som föreligger i det motionspar som behandlas härstammar från tiden för tilläggspensioneringens införande. Det var även då motionärer från centerpartiet som redan från början menade, att det måste vara något fel i systemet, eftersom det inte råder exakt samstämmighet mellan erlagda avgifter och tillgodoförda förmåner, vilket enligt motionärernas uppfattning måste vara en förutsättning för att full rättvisa skall råda mellan de olika inkomstgrupperna. Den nuvarande ordningen skulle enligt motionärernas och reservanternas förmenande missgynna låglönegrupperna, vilka har en jämnare inkomstutveckling och i regel en längre intjänandetid. Det som herr Fälldin int2 berörde men som innehålles i motionen och som har varit en av grunderna i den är ju förslaget att slopa 30-årsregeln såsom norm för rätten till hel ålderspension och 15-årsregeln såsom förmånsfaktor vid fastställande av det genomsnittliga poängtal som skall ligga till grund vid beräkningen av pensionsbeloppet. Pensionsförmånerna bör enligt förslaget beräknas med hänsyn till såväl intjänandetiden som summan av erlagda avgifter. Jag skulle möjligen kunna fatta någonting av meningen i resonemanget, om man som underlag hade haft den grupp försäkringstagare vars intressen särskilt framhölls av herr Carlsson i den föregående debatten, nämligen företagare och fria yrkesutövare, ty för dem framstår kanske även den obligatoriska försäkringen mera som en enskild försäkring än som en kollektiv. Emellertid är det inte dessa grupper det gäller, utan det är de anställdas pensionsintressen som åberopas i motiveringen för motionsyrkandet. De anställda uppfattar sannolikt det framförda förslaget som vverklighetsfrämmande. Det skulle nämligen få som konsekvens en övergång till premiereservsystem. Jag fattar resonemanget mellan herr Fälldin och mig i det här sammanhanget just på det sättet att skillnaden i uppfattning består i att vi bejakar två olika system för finansieringen av den allmänna pensionen. Eftersom vi nu har ett fördelningssystem, vilket jag anser vara riktigt och viktigt, kan man inte göra de distinktioner och framställa de önskemål som herr Fälldin gör som företrädare för premiereservsystemet. Det finns därför ingen anledning för riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om utredning för att få konstaterat att motionärerna har missuppfattat innebörden i det nuvarande systemet. Det har sannolikt betytt mest för de lågavlönade, som tidigare inte haft annan pension att lita till än folkpensionen. De bestämmelser som motionärerna vill slopa eller ändra har samtliga tillkommit i syfte att ge alla försäkrade möjlighet att inom rimlig och vedertagen tid intjäna en pension som är väl avvägd i fråga om nivån och i förhållande till den förvärvsinkomst den försäkrade åtnjutit under den aktiva tiden. De experter som en gång utarbetade dessa regler kan inte ha misstagit sig så kapitalt att resultatet i praktiken skulle ha blivit det motsatta. Till sist vill jag säga att man ju inte reducerar avgifterna bara för dem som har inkomst över 7,5 gånger basbeloppet, som herr Fälldin sade på tal om avsaknad av individuellt samband mellan avgifter och förmåner. Inte heller betalas någon avgift för dem som har inkomst under basbeloppet och som då har folkpensionen att lita till. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 10.

Herr talman! Herr Larssons sista uppgift är ju rätt enastående, nämligen att det inte betalas avgifter för inkomster inom basbeloppet. Det måste ju innebära att herr Larsson inte är beredd att stå för den sakredovisning som utskottet har givit uttryck åt i reciten. Därav framgår med all önskvärd tydlighet att alla är överens om att det nuvarande systemet innebär att det betalas avgifter för inkomstbelopp som ligger inom basbeloppet.

Principen i ATP-systemet har vi inte attackerat utan endast detaljutformningen av det. Redan när propositionen lades fram, uppmärksammade vi från centerhåll den orättvisa som konstruktionen medför i det här avseendet. När herr Larsson sedan försöker göra en uppspaltning och säger att han skulle förstå resonemanget, om den ena eller andra yrkesgruppen i samhället vore irriterad, så ger han mig anledning till en fråga: Är detta ATP-system från er sida tänkt som ett system för hela folket, eller är det i första hand avsett för vissa grupper? Jag har tillåtit mig utgå från att det är tänkt som ett system för hela folket, och då får man ju se till att reglerna utformas på det sättet att systemet så långt som möjligt anpassar sig till människors olika situation; man får inte kräva att människorna skall anpassa sig efter ett system.

Herr talman! Vi försöker alla inte minst detta år finna möjligheter till besparingar i statens utgifter. I de motioner, som föranlett andra lagutskottets utlåtande nr 11, framförs ett förslag till besparing på 35 miljoner kronor. Detta skulle kunna uppnås om det statliga bidraget till den allmänna försäkringskassan sänktes med 3 procent, nämligen från 40 till 37 procent. Det i sin tur vore möjligt om man justerade fonden för obligatorisk försäkring. Denna fond har hittills ostört fått växa, och dess storlek kan nu anses vara mer än tillräcklig. Om man minskar det statliga bidraget med det belopp, som motsvarar fondens ungefärliga tillväxt per år, får man utöver besparingen på 35 miljoner kronor en naturlig avvägning av fonden framöver. Motionärerna har framhållit att de självfallet inte vill medverka till en försämring av försäkringsförmånerna och ej heller till att ökad kostnad skall läggas på de försäkrade. Frågan är helt enkelt om en fond skall tillåtas växa sig onödigt stor eller om man inte kan använda pengarna på bättre sätt. Av utskottets redovisning i ärendet framgår tydligt, att fonden under den senaste femårsperioden vuxit med ungefär 40 miljoner kronor per år och vid förra årsskiftet var uppe i 612 miljoner kronor. Under år 1966 har fonden enligt uppgifter från riksförsäkringsverket växt ytterligare. Utskottsmajoriteten vill inte gå med på någon begränsning av fonden — eller rättare uttryckt fonderna, eftersom ordet »fond» används som begrepp för de samlade försäkringskassefonderna. Man menar nämligen att det rent procentuellt är fråga om en mycket obetydlig fondbildning jämfört med kassornas hela omslutning. Mot detta kan anföras att det under beaktande av att det under de gångna åren endast vid ett tillfälle, nämligen år 1965, uppstått ett underskott i fråga om kassornas samlade sjukförsäkringsverksamhet inte torde finnas något allvarligt skäl för att det under normala förhållanden skulle krävas större riskmarginaler vad det gäller den löpande verksamheten. Enligt bestämmelserna är det ju riksförsäkringsverket som fastställer sjukförsäkringsavgiften, och det har därvid att se till att det finns täckning för erforderlig fondering. Med hänsyn till föreliggande förhållanden torde det finnas anledning att ifrågasätta, om inte fonderna nått en sådan storlek att ytterligare fondering ej är erforderlig. dernas uppgift inte minst vara att utgöra ett skydd mot verkningarna av större epidemier. Det buffertbelopp, som fonderna nu inrymmer, torde räcka för att möta även relativt stora påfrestningar i detta hänseende. Givetvis kan lokala epidemier medföra påfrestningar inom ett litet område. Kassornas regioner är emellertid nu avsevärt större än vid den första allmänna «sjukförsäkringslagens = tillkomst, och därför torde en sådan riskutjämning ske att länskassorna kan bära stora påfrestningar. Katastrofer kan det ju inte bli tal om, ty då krävs andra åtgärder. Jag vill till sist än en gång understryka, att motionärerna liksom vi reservanter inte syftar till att minska de existerande fonderna utan endast till att dessa inte skall växa ytterligare. Ett bifall till motionsförslaget skulle inte behöva medföra några ytterligare lagändringar för ett förverkligande av detta syfte. Ett uttalande av riksdagen, att den fondbildning som skett är tillräcklig, måste nämligen påverka riksförsäkringsverket vid dess budgetberäkningar. Det föreskrivs ju i lagen om allmän försäkring, att erforderlig fondering skall ske men däremot inte att fonderingen skall fortsätta i all evighet. Herr talman! Jag har med dessa ord velat närmare utveckla bakgrunden till reservationen. Jag ber att få yrka bifall till densamma.
Herr talman! Högerns återkommande motioner med yrkande om sänkning av vissa statsutgifter har sedan ett antal år tillbaka innefattat också förslag om sänkt statsbidrag till de allmänna försäkringskassorna för utgifter avseende i de nu aktuella motionerna nämnda sjukförsäkringsförmåner. Föregående år utgör ett undantag från kontinuiteten, men det beror förmodligen på att i propositionen om förbättrad sjukförsäkring, vilken behandlades vid 1966 års riksdag, föreslogs en sänkning av statsbidraget för ifrågavarande förmåner från 50 procent till 40 procent. Detta blev också riksdagens beslut. I år gäller yrkandet en sänkning av statsbidraget från 40 till 37 procent. Motiveringen för förslaget är att fondbildningen i kassorna är onödigt stor. Om fondavsättningen upphör kan statsbidraget enligt motionärerna minskas utan att detta medför behov av höjning av medlemsavgifterna eller minskning av förmånerna. Det är som sagt ett påstående. Den som tvivlar på riktigheten i påståendet har att redovisa skälen för sina tvivel. Jag tillhör tvivlarna. Som framgår av utskottets utlåtande är statsbidraget konstruerat så, att det för varje år beräknas på vad kassorna faktiskt har utgivit för de i motionerna angivna förmånerna. Bidrag av statsmedel till fondbildningen inom kassorna utgår sålunda icke. Fonderna har byggts upp uteslutande genom uppkomna överskott på de av de försäkrade erlagda avgifterna. Fondernas storlek anses, som också framgår av utskottsutlåtandet, vara tillräcklig när den uppgår till ett belopp motsvarande ett års avgifter, och det beloppet har ännu inte uppnåtts. De försäkrades egenavgifter beräknas särskilt för varje försäkringskassa och fastställes av riksförsäkringsverket en gång om året efter hörande av respektive kassas styrelse. I beräkningarna skall ingå viss del av avgifterna avsedd för fondavsättning. När fonden har nått en vad man kan kalla tillfredsställande nivå kan vid beräkningen av avgifterna fondmedlen minskas eller helt slopas. Reduceras statsbidraget måste avgifterna beräknas på en däremot svarande större andel av totalkostnaderna för de försäkrade. Motionärernas uppfattning, som delas av reservanterna, att statsbidraget för ifrågavarande förmåner kan sänkas med 3 procent utan att sänkningen skulle få några konsekvenser för de försäkrade förefaller inte realistisk. Skall det bli full kostnadstäck ning måste nämligen de försäkrades andel i kostnaderna stiga från 60 procent till 63 procent om staten sänker sin andel från 40 procent till 37 procent. Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 11 och följaktligen avslag på reservationen.

Herr talman! Jag konstaterar bara att herr Larsson inte förnekar de fakta som är väsentliga här, nämligen att fonden är så stor som den är för närvarande, 612 miljoner kronor, och att den successiva tillväxten har varit omkring 40 miljoner kronor per år. Det är dessa fakta som ligger bakom förslaget att vi skall sänka det statliga bidraget med 3 procent. Mycket av vad herr Larsson sade är påståenden och tyckanden, som i varje fall inte är mer sakligt grundade än det som jag som reservant har kommit med. Att en sänkning av statsbidraget med 3 procent nödvändigtvis måste gå ut över försäkringstagarna är en typiskt glidande formulering. Det behöver inte alls, herr Larsson, innebära att försäkringstagarna får större bördor. När nu vinsten år efter år har visat sig vara så pass stor som den är, torde det inte vara nödvändigt att höja avgifterna.
Förhållandet är väl det, herr Blomquist, att om vi skulle följa reservanterna och förutsätta att man skulle kunna fylla ut de tre procenten med fondmedel, måste vi gå ifrån den princip för fondbildningen som riksförsäkringsverket hittills har tillämpat, nämligen att bygga upp fonderna så att de omfattar ett års avgifter. I annat fall måste man tillföra avgifter från de enskilda försäkrade i större omfattning. Det är där vi skiljer oss i vår uppfattning.

Herr talman! Den motion jag har väckt beträffande lämplighetsprövningen vid tillståndsgivningen för yrkesmässig biltrafik har behandlats mycket utförligt av utskottet. Man har lämnat en ordentlig historisk återblick på hur dessa frågor tidigare har handlagts av riksdagen. Man erinrar om det beslut som har fattats beträffande den statliga trafikpolitiken och om det reformprogram som skall genomföras i tre olika etapper. I detta sammanhang meddelas också att departementschefen anfört att han inte har för avsikt att göra någon ändring i den individuella lämplighetsprövningen. Detta var givetvis för mig inte några nyheter, och det var inte heller anledningen till att jag väckte motionen. Det var inte heller några nyheter vare sig för Svenska transportarbetareförbundet, Svenska = lasttrafikbilägareförbundet eller Biltrafikens arbetsgivareförbund. Trots detta skrev de i december 1965 till kommunikationsministern i denna fråga.

Tyvärr går det till på det sätt som organisationerna säger, att denna prövning är ytterst summarisk. Det är närmast endast en registrering som sker. Varken en prövning av de ekonomiska förhållandena eller en prövning av vederbörandes lämplighet att driva en till allmänhetens tjänst stående rörelse förekommer. Jag har, herr talman, inte något annat yrkande än det som utskottet i sitt utlåtande framför.

Herr talman! Frågan om arbetsgivares uppgiftsoch uppbördsskyldighet, som behandlas i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 4, har också tidigare varit föremål för behandling i riksdagen, och 1965 års riksdag beslöt genom skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning beträffande samordning och förenkling av de uppgiftsoch uppbördsskyldigheter som av det allmänna ålägges företagen. Denna utredning har ännu inte tillsatts.

Utskottet har enats om att för närvarande inte föreslå någon förnyad framställning, då frågan om en utredning är under prövning av Kungl. Maj:t, men framhåller att man finner det angeläget att utredningen kommer till stånd utan onödig tidsutdräkt. Frågan om ersättning till företagen för det ofta mycket tidsödande och kostnadskrävande arbete som åligger dem har också tagits upp i motionerna. Särskilt betungande blir arbetet för mindre företag som inte är av den storleksordningen att de har särskild arbetskraft avdelad för kamerala göromål. För uppbörd av allmän varuskatt får företagen viss ersättning, men för övriga åligganden utgår ingen ersättning. Motionärerna har hemställt att riksdagen måtte besluta om en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om utredning och förslag till bestämmelser om ersättning till arbetsgivare för de uppgifts och uppbördsskyldigheter till det allmänna vilka för närvarande icke är ersättningsgrundande. Utskottets majoritet har i motiveringen till sitt avslagsyrkande bl.a. hänvisat till pågående arbete med rationalisering av skattesystemet och skatteadministrationen, vilket kan komma att medföra lättnader i arbetsgivarnas åligganden. Då någon genomgripande skattereform inte tycks vara att vänta inom den närmaste tiden, anser såväl motionärer som reservanter att utredningen av ovan nämnda ersättningsfråga bör komma till stånd snarast. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Denna fråga har diskuterats varje år i riksdagen sedan 1960, och vi är således väl förtrogna med argument och motargument. Det finns därför ingen anledning att gå in på någon längre diskussion. Beträffande första avsnittet i motionen har utskottet enats om att understryka att det är lämpligt att utredningen om möjligheten att förenkla företagarnas uppgiftsoch uppbördsskyldigheter kommer till stånd. Det finns således ingen anledning att orda om det avsnittet. I motionens andra fråga förutsätter både motionärer och reservanter att en arbetsgivare skall ha ersättning för varje uppgift i blankettform som han lämnar till statliga myndigheter. Detta förefaller oss som företräder majoriteten i utskottet vara en ohållbar princip. Många av de uppgifter som lämnas är direkt till gagn för företaget och förestavade av behovet av industristatistik, konjunkturstatistik, socialstatistik m. m,. Det är sålunda helt felaktigt att som motionärerna och reservanterna säger att företagarna inte har något intresse av uppgifterna i fråga utan att dessa uteslutande är av intresse för det allmänna. Det är ett mycket skevt perspektiv. Dessutom fäster jag uppmärksamheten på att det utgår nära 30 miljoner kronor kontant av statsmedel till affärsmännen för deras handhavande av omsättningsskatten — en siffra som stiger undan för undan. Genom att företagarna får disponera de pengar från löntagarna, som varannan månad skall inbetalas i källskatt, gör de sig vidare en räntevinst som motsvarar minst 7 miljoner kronor. Därtill kommer för det tredje att eftersom vi har fri prisbildning i vårt land står det företagaren fritt — och det är väl ganska självfallet — att i varupriset täcka in alla de kostnader som är förenade med rörelsen. Jag förutsätter att så också sker. Beträffande möjligheten att rationalisera uppbördsoch skatteadministrationen tror jag inte att man bör vara så pessimistisk som fru Hultell nyss var. Jag tror tvärtom att vi kan räkna med att man inom en relativt snar framtid kommer att kunna aktualisera dessa frågor i samband med en omläggning av skattesystemet. Jag syftar närmast på utsikten att genomföra en mervärdeskatt. Alla de argument jag här i korthet berört har förmått utskottet att avslå motionerna. Jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 5 är fogad en reservation av utskottets centerpartiledamöter, som går ut på bifall till den föreliggande och i utskottsutlåtandet behandlade motionen. Denna har tidigare väckts 1962 och 1963 och då varit föremål för behandling här i riksdagen. I motionen framhålls önskvärdheten av större uppmärksamhet mot förekommande ocker. Denna ockerverksamhet drabbar ofta människor i små ekonomiska omständigheter, som förut är prövade av sjukdom och annat och vore värda en annan och bättre behandling. Motionen har i år varit remitterad till Föreningen Sveriges åklagare. I remissyttrandet påpekas bl.a. av föreningen, att de i årets motion påtalade missförhållandena är allvarliga. Det är emellertid föreningens förvissning att åklagare och kriminalpolis inom ramen för sina resurser skall ägna oförminskad uppmärksamhet åt dessa problem. I den trosvissa förhoppningen avstyrker föreningen bifall till motionen. Utskottet säger i sin skrivning att man delar motionärernas uppfattning om ockerverksamhetens allvarliga konsekvenser för den enskilde och samhället, men man vill ändå inte gå med på ett bifall till motionen. Utskottet erinrar vidare om att bestämmelserna i brottsbalken — 9 kap. 3 8 — vilken trätt i kraft den 1 januari 1965, innebär en viss skärpning av vad som tidigare gällt beträffande ocker så till vida som för grov brottslighet stadgas ett minimistraff på sex månaders fängelse. Straffskärpningen kan särskilt antagas få betydelse vid yrkesmässigt ocker. Vi reservanter har emellertid inte ansett oss kunna vara nöjda med den skrivning utskottet gjort trots att denna får betraktas välvillig så till vida att den håller med om motionärernas synpunkter i fråga om ockerverksamhetens allvarliga konsekvenser för den enskilde och för samhället. I reservationen har vi tagit upp frågan på nytt och påpekat att 1962, då remissbehandlingen var mera omfattande, förordade majoriteten av remissinstanserna en utredning. Vid det tillfället framhöll utskottet också vikten av att frågan om möjligheterna att bekämpa ockerverksamhet ägnades uppmärksamhet. Reservanterna anser det vidare angeläget att effektivare åtgärder kommer till stånd och uttalar den meningen att man genom en allsidig utredning borde kunna få en klarare bild av verksamhetens omfattning och de former under vilka den bedrivs. Vid en sådan utredning bör i motionen angivna möjligheter övervägas, t.ex. en effektivare kontroll och tillsyn av all yrkesmässig utlåning och dessutom vissa ändringar av straffbestämmelserna. Herr talman! Med anledning av vad jag sålunda har anfört ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Även denna motion håller på att bli en riksdagens eviga följeslagare. Vi har haft den uppe till behandling ett par gånger tidigare. Problemet är onekligen värt att uppmärksamma, men kruxet är att det är prakitskt taget ogörligt att få någon föreställning om dess räckvidd i samhället. Motionärerna liksom reservanterna säger att ockerverksamheten har ökat i betydande omfattning under senare år. Detsamma sade motionärerna år 1962, då de för första gången presenterade sin motion. Det har emellertid varken av motionärerna eller av någon annan företetts något bevis för att ockerverksamheten har ökat. Man vet inte om verksamheten ökat eller minskat eller på vilket stadium den befinner sig. Motionärerna och reservanterna sätter likhetstecken mellan ocker och den »grå» kreditmarknaden, vilket jag inte utan vidare vill göra. Ocker är väl så att säga en mera outrerad form av den del av kreditmarknaden som man brukar beteckna såsom grå. Svårigheten är naturligtvis att upptäcka brott och få bevisning, att få personer som anmäler dessa fall till åtal. Det visar sig också att ett ytterst litet antal åtal anställs för ockerbrott. Bevisproblemen är naturligtvis helt avgörande för detta. Tanken har framkastats att man skulle införa en omvänd bevisbörda, vilket vissa myndigheter och bl.a. Föreningen Sveriges åklagare, bestämt har motsatt sig. Motionärerna har givit vissa uppslag till hur problemen skall angripas, men samtliga av dem bär hjälplöshetens signatur. Motionärerna tänker sig att man skulle kunna få en vidgad kontroll över den yrkesmässiga utlåningsverksamhet som sker via annonsering i tidningar. Hur detta praktiskt skulle tillgå är ganska svårt att tänka sig. Klart är att man kan föreställa sig en mera vidgad kontroll över den yrkesmässiga utlåningsverksamheten, men det är väl knappast den som är den farliga utan den verksamhet som sker så att säga på ett helt annat plan i samhället. Vad gäller projektet att skärpa straf fen fäster jag uppmärksamheten på att en straffskärpning helt nyligen skett genom den nya brottsbalken som trädde i kraft 1 januari 1965. Att nu begära en ytterligare revision av brottsbalken på denna punkt tycker jag är orealistiskt. Det har inte företetts några bärande motiv härför. Jag säger i likhet med Föreningen Sveriges åklagare, att man får ställa förväntningarna till den upprustning av åklagarmyndigheter och kriminalpolis som har skett och sker och hoppas att de skall ägna skärpt uppmärksamhet åt dessa företeelser i den mån problemen är åtkomliga. Jag hemställer, herr talman, om bifall till allmänna beredningsutskottets utlåtande.